Fru talman! Målsättningen i Anne Wibbles första budget är det inget fel på. Det är inget fel på Europa heller. Vi har fått lära oss att investeringar är någonting annat än konsumtion, och den insikten tackar vi för. Socialdemokraterna borde vara nöjda. Deras bidrags och transfereringssystem finns i stort sett kvar, om man tittar bakom orden. Det som är bra i den här propositionen är i korthet: Justitiedepartementets inlaga. Där har man äntligen bestämt sig för att återställa rättssamhället. Det är ju inte tokigt. Och man har insett att det är bättre att vårda brottsoffren och straffa brottslingarna än tvärtom. Kommunikation, utbildning, kultur och en del annat är också bra, dock inte planhushållningen i sjukvården. Man fortsätter med den. Där tänker man sig att våra äldre skall fortsätta att dö som personnummer i korridorer och köer under mottot: Låt oss för ett försvinnande ögonblick titta på det politiska skeendet uppifrån, dvs. från våra uppdragsgivares, väljarnas, vanligt folks sida. Jag tror att de vill se minskad makt åt politiker att fingra i deras privata affärer och snoka i deras privatliv. Hur blev det med FAS 90 med sin miljard? Är den struken? Folk och bostadsräkningen hade vi råd med, men inte med pensioner till de fattigaste. Skall regeringen fortsätta att räkna kakelplattor ovanför våra tvättställ? Folk vill minska politikernas möjligheter att stjäla och konfiskera människors egna pengar och arbetsinkomster. Regeringen fortsätter att ta av pensionärerna. De 15 % som man tog förut skall nu sänkas till 10 % under mottot: En god scout stjäl inte mer än vad han kan bära hem själv. Man vill se minskad generositet med skattebetalarnas medel när man stöder, värnar om och står i. Det är ju detta som vi är så bra på. Det är ju mycket enkelt att värna om allt möjligt när man handskas med andras pengar. U-hjälpens alla skandaler talar ett tydligt språk. Även den här regeringen försöker tydligen att dölja detta bakom fraser och klichéer som egentligen bara är moraliskt allmängods. Hjälp som motsvarar sitt eget syfte och faktiskt inte hjälper någon är ingen hjälp, utan slöseri. U-hjälpen behöver omprövas. Vi lever i en ny värld. Varför lämnar man över huvud taget hjälp till sådana länder som köper vapen för ett belopp som är 13 gånger större än det vi ger i u-hjälp? Så ser det ut hos de 20 mottagarländer som vi har på vår lista. Hur kan man straffa ett mottagarland genom att sänka u-hjälpen från 550 till 500 milj.kr. för att de stjäl, fifflar och försnillar? Vilka sattyg skall i så fall fattigpensionärerna hitta på för att få sig en halv miljard? Jag tror att folk utifrån inte vill att politiker skall vara generösa mot just politiker och politikens egna organisationer och stödtrupper. Det finns ungefär 1 miljard kronor som går till partistöd. Politiker ger till sina organisationer. Det finns 13 miljarder som går till organisationsstöd, varav 7 miljarder via statsbudgeten. Detta är ju själva smörjoljan i den politiska vänskapens dubbelmoralmodell som vi kör med. Över 150 instanser sitter och delar ut bidrag efter en lista med mottagare som täcker 220 A4-sidor. Det är en hisnande läsning och ett eldorado för undersökande journalistik, om sådan funnes. Det skulle kunna vara ett underlag för en musikal med namnet Hur man avlönar sina vänner utan att egentligen synas. Alla politiker och byråkrater som är beredda att låta folk betala, dra åt svångremmen och inse allvaret i allt som man säger till andra, borde sjäva vara beredda att föregå med gott exempel och städa sin egen trappa. Finns det kraft och förutseende hos politiker i Sverige i dag att minska sin egen makt, för det är vad det handlar om, eller behövs det helt nya politiker? Finns det en realistisk chans att skapa ett samhälle präglat av personlig frihet och hänsyn till andra? Finns attityden, visionen och viljan att ändra det skatteextremistiska Sverige till en modern halvpolitiserad ekonomi som ett första steg? När bli skattetrycket, som i dag är 58 % av Danmark, har? Vi talade under valrörelsen om att ha ambitionen att komma ner till 47 %. Då bemöttes vi med stort förtret och förnärmade utbrott av de stora moralisterna i svensk politik. Har man något över huvud taget? Finns insikten att i fortsättningen inte ens tänka så tokigt som att momsbelägga exporten? Vi gör ju det. Vi momsbelägger exporten vad gäller turistnäringen. Det är en näring där 230 000 människor arbetar, man skall kanske säga arbetade. Finns det förnuft som ser skillnad på att skapa sysselsättning och att skapa riktiga jobb? Jobb som ger all välfärd. Jag tror att politikens skyddade verkstad skulle må väl av att kritiseras av fria media och inte av rena partiorgan som Svenska Dagbladet eller allmänt etablerade tidningar som existerar på grund av politikernas presstöd. Det är ungefär en halv miljard, plus momsbefrielse, för just dagspressen. Det är ju ett frälse som får motta momsbefrielse, nämligen dagspressen, några cirkusdirektörer och några andra. Gagnar presstödet det fria ordet? Kan vi inte ens ana ett politiskt beroende? Tror ni att journalistkåren skulle vara de enda som är helt fria från att kunna påverkas av miljardbelopp? Presstödet måste självfallet avvecklas. Hur blir det med de tiotusentals politiska utnämningar som egentligen skall vara rent kompetens och meritbaserade? Skall regeringspartierna ändra på detta ovärdiga mygel eller har man tänkt att stoppa dit sina egna nu när man har kommit till grytorna? Var läser vi om regeringens ambitioner att minska det krångel som driver ut folk på den svarta marknaden och att göra svarta affärer. Detta gör det onödigt dyrt och besvärligt att ha det trevligt tillsammans. Hur blir det med kvarterspoliserna i stället för lapplisorna? När Sovjet kunde falla kan kanske såväl lapplisor som landsting och systembolag falla. Undrens tid är inte förbi. Till dessa under hör att det i samma regering som skall hjälpa företagsamhet och tillväxt i gång, sitter en minister som helst skulle vilja beskatta energin så att det svartnar för ögonen, om inte på honom själv så i alla fall på andra. I samma regering som säger sig inse att skattetrycket måste ned, sitter en socialminister i sin soffa och förklarar att ett högt skattetryck är ett måste för hög välfärd. Vi är inom Ny Demokrati mycket bestämda vad gäller avvecklingen av löntagarfonderna. Inte därför att det berör oss eller därför att det går emot regeringen, utan därför att det vore bra för Sverige att göra något vettigt där. Vi har ett förslag om en investeringsbank som företagare och bankfolk tycker är intressant. Det skipar dessutom rättvisa, gynnar sparande, breddar ägandet, stöder företagsamhet och det skulle dessutom lösa bankkrisen och ge krediter till nyföretagande, nya projekt och utveckling. Mot detta ställer regeringen sina fyra år gamla och hopjämkade motioner som nu upphöjs till någon sorts regeringspolitik. Man har åtminstone sagt att man skall lyssna på de här förslagen. Vi får se om man verkligen kommer att göra detta. Till sist är de marknadsekonomiska greppen nödvändiga och regeringen har försökt att ta dem nu. Det är det enda sättet att få drag under galoscherna. Det är sunt förnuft. Men i Ny Demokratis motto ingår vi mer än sunt förnuft. Vi säger sunt förnuft, personlig frihet och hänsyn till andra. Det sista, med hänsyn till andra kan kanske efterlysas i regeringens politik. Var finns exempelvis hänsynen till andra om vi inför dryga självrisker för tandläkarbesök? Om man gör detta tror jag inte att man förstår hur litet pengar folk har att röra sig med efter skatt, i detta högskattesamhälle. Vi kommer inte att stödja något sådant, så det är nog lika bra att man börjar fila på en ny sådan proposition med en gång. Tror inte fru talman det?

Fru talman! Anne Wibble efterlyste nytänkande. Problemet är ju att Anne Wibble för riksdagen under hösten och nu i budgetpropositionen har presenterat en politik som på 80-talet tillämpades i USA och i Storbritannien. Vad är det för nytt med den? Vi måste ju vara tillåtna att kritisera den politik som regeringen lägger fram och påpeka att det är den som är mycket gammaldags. Det finns framstående ekonomer som har uttalat sig om detta, t.ex. Paul Krugman. Jag vet att Bengt Westerberg har läst honom, men jag är inte säker på att Anne Wibble har hunnit med det. Men jag hoppas att hon, nu när budgetarbetet är avslutat, skall få tid att läsa Paul Krugman, som säger att detta är fel väg. Och det är precis det som vi har sagt. Finansministern får stå ut med att vi återkommer till den kritik och de invändningar mot den politik som allt fler inser är en återvändsgränd. Vi har inte glömt vad vi har sagt om den ekonomiska utvecklingen. Den främsta inriktningen med vår ekonomiska politik är just att vår exportindustri skall ha chans att utvecklas. Vi måste ha en sådan kostnadsutveckling att vi kan hävda konkurrenskraften. Det var skälet till att vi i vår politik lade så stor vikt vid att man skulle växla om från inflationslöner till reallöner, att få ned räntekostnaderna och att få ett skattesystem osv. som skulle understödja detta. Det är också detta som är skälet till att vi nu successivt återvinner konkurrenskraft mot omvärlden och som gör att det mest dynamiska inslaget i utvecklingen under detta år faktiskt är exporten. Det är den som ökar. Regeringen säger däremot att detta inte räcker och att det inte finns resurser för exportindustrin, alltså måste vi hålla tillbaka hela den inhemska efterfrågan. Det är detta som ni säger. Ni skär ned på alla områden, på tre fjärdedelar av samhällsekonomins område håller ni tillbaka. Vi hävdar att det finns tillräckliga resurser för att exportindustrin skall kunna utvecklas. Man behöver inte samtidigt skära ned på det sätt som regeringen gör. Finansministern skryter med att det i den här budgeten finns en satsning på infrastruktur. Låt mig då bara påpeka att detta som finansministern skryter med lade jag fram förslag om för ett år sedan, i budgeten 1991. Den satsning på infrastruktur som är finansierad fanns i denna budget. Vi fattade beslut i augusti om en lång rad projekt som under de närmaste åren kommer att ge sysselsättning och aktivitet. Det som ni har bidragit med är att ni har skjutit upp ett av dessa projekt, Arlandabanan, som borde vara i gång. Det är er viktigaste insats på detta område, och för detta är ni värda kritik. När det gäller fördelningspolitiken ställer finansministern de åtgärder som regeringen nu vidtar mot arbetslösheten och säger att arbetslösheten är ett mycket större problem. Ja, men det är ju ni som med era åtgärder skapar arbetslöshet. Ni håller tillbaka efterfrågan inom den svenska ekonomin så att 500 000 småföretag och deras anställda får svårt att få avsättning för den produktion av varor och tjänster som de vill skapa. Ni både skär ned i välfärdsprogrammen och riktar er ekonomiska politik mot sysselsättningen, precis det som Bengt Westerberg har läst av Paul Krugman, nämligen att detta är en återvändsgränd och ingen lösning av problemen. Detta har prövats i Storbritannien och i USA. Jag såg häromkvällen ett TV-inslag från Storbritannien. Jag tror att det var många som såg det. Det handlade om hemlösheten och bostadsbristen i London. Människor har inte råd med bostäder. Så kan det gå med en politik av det slaget. Anne Wibble säger att regeringens politik är något annat än den politik som Margaret Thatcher förde. Men i Storbritannien har man faktiskt dragit ned på den offentliga verksamheten och gått ur ansvaret och sagt att människor får klara detta själva. Nu har regeringen presenterat omfattande åtgärder som riktar sig mot olika grupper i samhället. Men regeringen säger också att detta är bara första steget. Vad kommer nästa år och året därpå? När drabbas pensionärerna? Nu är det deltidspensionärerna som drabbas. När kommer nästa attack, och hur går det då? Vi fattade i denna riksdag i fjol ett viktigt beslut om äldreomsorgen. Vi satte av 5,5 miljarder kronor till kommunerna för att de skulle kunna rusta upp äldreomsorgen, ett av de mest angelägna områden som finns. Nu drar regeringen in mer pengar från kommunerna än vi satte av för äldreomsorgen. Hur skall det gå, och hur skall kommunerna samtidigt klara av gymnasiereformen när dessa pengar skjuts på framtiden? Detta fungerar inte, och det kommer vi att få se en rad exempel på. Detta är mycket allvarligt. Slutligen vill jag säga något om Europa. Det är en ödesfråga. Jag är personligen starkt engagerad i Europapolitiken. Jag menar, Carl Bildt, Bengt Anne Wibble, att ni nu skapar en mycket allvarlig situation när det gäller Europapolitiken, och jag ber er att allvarligt tänka över detta. Denna väg, denna återvändsgränd, som ni har anvisat för den ekonomiska politiken leder oss in i en situation som kan bli till stor skada för Sverige som nation.

Fru talman! Det glädjer mig att de här infrastrukturinvesteringarna så till den milda grad upptar kammarens intresse att allting uttrycks i termer av vägmärken. Jag skall också bidra till detta under dagens lopp. Får jag först till Allan Larsson säga att jag tycker att han skall vara litet försiktig med vilka hjältar inom den ekonomiska litteraturen han åberopar. Paul Krugman är på många punkter kritisk mot en sådan fördelningspolitik som Allan Larssons parti har föreslagit. Han ogillar höjda marginalskatter och höjda kapitalskatter. Han förespråkar också att arbetslösheten inte skall vara lägre än 5 %. Det är inte den hjälte som jag vill åberopa i alla sammanhang. Jag tycker att Allan Larsson skulle tänka en gång till även på detta. Lars Werner frågade om byggsysselsättningen. jag vill påminna om att det i budgetförslaget finns en betydande satsning på ombyggnadsverksamhet. Om man tittar på siffrorna skall man finna, att resultatet innebär att den överhettningspuckel som den socialdemokratiska politiken ledde till, fr.o.m. 1993 återgår till en mer normal omfattning. Det är alltså inte någon annan förändring som sker i den branschen än en mer normaliserad utveckling. På frågan om arbetsgivaravgifterna och karensdagarna vill jag svara att de här pengarna -- vilket framgår av socialdepartementets bilaga till budgetpropositionen -- skall dras in till staten genom t.ex. en höjd arbetsgivaravgift. Det går lätt att se i bilagan. Det står klart uttryckt, rätt upp och ner. För Ian Wachtmeister vill jag nämna, vilket inte kan vara förvånande vare sig för honom eller för någon annan, att jag mycket starkt ogillar behovsprövade barnbidrag. Den typen av välfärdspolitik strider mot för mig oerhört väsentliga värderingar. jag vill ha en generell välfärdspolitik. Det är en sådan politik som skapar det samhälle där människor har ett lika värde och ett likaberättigande och inte utsätts för ''snokerier'' och annat mycket bekymmersamt. Den bärande tanken, fru talman, i mycket av Allan Larssons kritik tycks vara en slags flykt till andra länder och för den delen även till 30-talet. Han tittar på vad som händer i England och vad som har hänt i andra länder för många decennier sedan. Nu handlar faktiskt finansplanen och budgetförslaget om Sverige, här, nu och i framtiden, och inte om vad som hände i England på 30-talet eller i England eller någon annanstans ens på 70-talet. Jag tycker att det är litet bekymmersamt att det som jag bedömer som det centrala problemet för den ekonomiska politiken, och därmed för medborgarnas levnadsstandard, egentligen inte har tagits upp av någon, annat än mycket indirekt. Det centrala för mig är att stärka utvecklingen mot en låg inflation, att få låga kostnadsökningar och en hög produktivitetsökning. De låga kostnadsökningarna och den höga produktiviteten kräver en sammanhållen ekonomisk strategi med avregleringar, skattesänkningar, konkurrensbefrämjande åtgärder, satsningar på infrastruktur och utbildning samt förändringar inom den offentliga utgiftspolitiken. Båda komponenterna är strategiska och nödvändiga för att skapa och vidmakthålla trovärdigheten i den fasta växelkursen och den förbättrade konkurrenskraften. Detta är i sin tur helt nödvändigt för att ge Sverige en stark ekonomi och inte minst för att vi skall klara den internationella utveklingen och EG-villkoren. Allan Larssons påståenden kan man tolka på många sätt, varav flera är klart bekymmersamma, men de har verkligen ingenting med regeringens ekonomiska politik att göra. Hela vår ekonomiska politik är inriktad på att skapa en så stark ekonomisk utveckling i Sverige att vi kan bli medlemmar i EG från en styrkeposition. Vi skall klara de villkor som inte bara medlemskap i EG utan även i den internationella integrationen över huvud taget kräver, nämligen att ha en låg inflation, som inte är många procentenheter högre än inflationen i andra länder. Vi skall därigenom få en grund för en låg ränteutveckling, som inte är många procentenheter högre än man har i andra länder. Vi skall klara att upprätthålla den fasta växelkursen med trovärdighet. Vi skall klara att se till att statsbudgeten inte är för hög i förhållande till produktionen, och vi skall klara utformningen av det som kallas för konvergensvillkor, men som faktiskt har en ekonomisk innebörd. Det bekymmersamma, som jag ser det, är att den politik med stimulerande av den inhemska skyddade sektorns efterfrågan, som socialdemokraterna tycks förorda inte leder till att Sverige får en sådan styrkeposition att vi klarar europiseringen. Detta bekymrar mig mycket. Jag hoppas att det var en övertolkning av Allan Jag kommer självfallet att med stort intresse läsa de kommande motionerna från oppositionspartierna. För regeringens del är det centrala budskapet i finansplan och budgetproposition att vi måste förbereda Sverige så att Sverige får en sådan ekonomisk styrka att vi klarar den internationella konkurrensen och därmed vidgar basen för välfärd och höjning av den framtida levnadsstandarden i

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska benägenheten att bombhota det civila samhället. De åtgärder Sten Andersson pekar på är straffskärpningar och skadeståndsanspråk. Inledningsvis vill jag understryka att även jag ser med oro på det stora antalet, dess bättre falska larm som kom i direkt anslutning till den allvarliga skadegörelse som åstadkoms genom sprängningen på Centralstationen i Stockholm. Ett falskt bombhot faller i regel under brottsbalkens bestämmelse om falskt larm. Brottet kan bestraffas med upp till två års fängelse. Man bör också ha i minnet vad som sades i samband med att straffbestämmelsen infördes, nämligen att gärning som innefattar hot där så är möjligt i första hand bör inordnas under något av brottsbalkens huvudbrott. I det sammanhanget nämndes rån, utpressning och sabotage, och då kan de strängare straffskalorna för de brotten tillämpas.. Enligt min mening är straffskalorna sådana att en rimlig straffmätning skall kunna ske. Dagens regler ger också utrymme för skadeståndsanspråk mot gärningsmannen, varför någon lagändring inte heller behövs i den delen. Till detta kommer att en stor del av de bombhot som uttalas direkt efter en händelse som den på Centralstationen i Stockholm framförs av personer vilkas handlingssätt knappast påverkas av en ändring av lagarna. Slutligen vill jag understryka att jag har stort förtroende för polisens ambitioner att lösa den svåra uppgiften att komma till rätta med den nuvarande mängden falska bombhot. En åtgärd som skulle kunna bidra till att förbättra situationen är att de falska bombhoten ägnas mindre offentlig uppmärksamhet för att på det sättet hejda det nästan epidemiska förloppet.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det är min uppfattning att den byggpolitik som regeringen nu för innebär att en oerhörd mängd byggkapacitet fullständigt i onödan slås ut samtidigt som det skapar en arbetslöshet av tidigare icke kända mått. I mitt hemlän var den sista december 25 % av byggnadsarbetarna utan arbete, och vi vet att dessa siffror kommer att öka högst väsentligt redan nu i januari, eftersom många uppsägningstider löpt ut den sista december. Detta medför också att en hel del industriverksamhet i glesbygden slås ut. Det handlar ofta om att man levererar byggmaterial i olika former till byggindustrin. Jag ser därför regeringspolitiken på detta område som helt katastrofal.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén har frågat mig om regeringen är beredd att aktivt medverka till ett genomförande av citytunnelprojektet i Malmö. Kostnaderna för projektet har mycket översiktligt beräknats till mellan fyra och fem miljarder kronor. Förslaget om en citytunnel presenterades i samband med att den av den förra regeringen tillsatte trafikförhandlaren för Malmöregionen rapporterade sitt arbete i januari 1991. Eftersom det vid den tidpunkten inte fattats något beslut om Öresundsförbindelsen kunde förhandlaren inte i alla delar slutföra sitt arbete. När nu riksdagen beslutat om en Öresundsbro har trafikförhandlaren fått ett förnyat uppdrag att slutföra sina förhandlingar i Malmöregionen. Detta arbete skall rapporteras till regeringen den 15 mars 1992. Banverket arbetar för närvarande med fördjupade studier av citytunnelprojeket och dess samhällsekonomiska lönsamhet. Man arbetar också med alternativa förslag som skulle kunna minska projektets totalkostnad. Det pågår således ett omfattande arbete på flera håll med att utreda och värdera nyttan av en citytunnel för järnvägstrafik genom Malmö.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag vill från början säga att jag inte tror att SAS har lägre flygsäkerhet än andra bolag. Jag instämmer också i att man från haverikommissionens sida inte är klar när det gäller Gottröra. Som tidningsläsare får man emellertid intrycket att det finns någon svaghet i hela tillsynsverksamheten. Enligt vad man kan läsa tillåts t.ex. SAS tillämpa svagare rutiner vid s.k. avisning och i försöken att upptäcka s.k. klaris, trots att man i andra länder har mera noggranna rutiner, tillverkaren har rekommenderat noggrannare rutiner och en rad incidenter har inträffat. Det finns en risk för att återkopplingen mellan bolagen och luftfartsinspektionen och den skandinaviska luftfartstillsynen inte är tillräckligt utvecklad och stark för att man skall kunna ha kontroll över att flygbolagen verkligen följer sina åligganden enligt det nuvarande säkerhetssystemet. Det är riktigt att flygbolaget har huvudansvaret för säkerheten. Men man har överlåtit mycket av självkontrollen på bolaget. Vi vet att bolagen på grund av konkurrenssituationen -- den konkurrens som regeringen anser önskvärd och snarare bör öka än minska -- söker efter alla möjligheter att spara pengar. Det finns en risk att bolagen själva drar ned på sina kostnader. Det finns också miljökrav som säger att man skall använda så litet avisningsvätska som möjligt. Jag tycker för min del att det kanske inte är skäl att vidta åtgärder, men att regeringen aktivt borde hålla sig informerad och skaffa sig en överblick över säkerhetssystemen.
Herr talman! Bengt Hurtig talar om att SAS skulle ha svagare rutiner. Det finns därför anledning att markera vad som egentligen står i skrivningen i den Maintainance Manual som används i dessa sammanhang. Den svenska skrivningen för flygplanstypen MD 80 och DC 9 tolkar begreppet ''touch'' som fysisk beröring. Det är detta som i tidningarna anses vara en svagare skrivning än den amerikanska tolkningen av touch och handpåläggning. Enligt SAS kan kontrollen göras antingen med handen eller med ett verktyg. Man använder båda metoderna. Som verktyg använder man en stång med fiberskrapa för att inte skada själva vingen. Det finns dessutom -- vilket Bengt Hurtig kanske har sett själv -- en liten tofs på flygplansvingen. Denna tofs skall dallra om det inte finns is. Den skall då synas. SAS flygplan har sådana tofsar. De visar vid beröring om det finns klaris eller inte. Finnair har en annan princip. På deras flygplan finns en målad linje som ger en optisk brytning genom isen. En avisning kan inte heller helt garantera att klarisen försvinner. Därför kontrollerar man alltid efter avisning att klarisen har försvunnit genom den fysiska kontrollen, så som jag har beskrivit den. SAS har nu skärpt sina rutiner i så måtto att man dubbelkollar om klaris finns. Man gör en fysisk kontroll efter avisningen, även om man inte har sett någon klaris före avisningen. Jag kan bara konstatera att säkerhetsåtgärderna är mycket omfattande när det gäller att kontrollera om det finns is eller inte på vingarna.

Herr talman! Jag kan försäkra att regeringen följer detta mycket noggrant. Vi är glada över att allt talar för att de rutiner som finns och de ytterligare rutiner som nu läggs in kommer att garantera en fortsatt hög och ökad flygsäkerhet. Det har här talats om att myndigheten i tillverkarlandet, i det här fallet The Federal Aviation Administration i Amerika, skall komma med nya direktiv. Jag har inhämtat att så är fallet. Jag har också förstått att dessa direktiv i praktiken går ut på att det skall finnas tofsar på flygplanen. Detta är något som vi kan konstatera att SAS redan har på sina plan.

Herr talman! Bengt Hurtigs parti är inne i en snabb omvandling när det gäller bl.a. synen på marknadens funktionssätt. Jag kan förstå om han ännu inte har hunnit förfina sin uppfattning om hur marknaden fungerar. Vår debatt här i dag är ett exempel på att olika intressenter i en marknadsekonomi verkligen ser till att det är flygsäkerhet och säkerhet i det system som man utnyttjar. Jag har uppfattningen att marknaden verkar för en ökad flygsäkerhet. Däri ligger också konkurrensen. Jag tror att SAS har mycket goda möjligheter att komma ut ur detta med en stärkt konkurrensfördel vad gäller flygsäkerheten.
Herr talman! Jag är också anhängare av att vi skall ha en marknad. Men den måste fungera inom det ramverk som vi politiker och myndigheter tvingas att konstruera.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag inte har för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder. Det system som finns fungerar även i det här sammanhanget. När haverikommissionen har kommit med sitt förslag får vi se om det behövs ytterligare åtgärder. Luftfartsinspektionen följer utvecklingen. Om den av delrapporteringar från haverikommissionen finner att det behövs förändringar så kommer man att se till att rutinerna förändras.

Herr talman! Margareta Israelsson har frågat mig när regeringen avser att fatta beslut i frågan om förslag till ny lokalisering av högskoleutbildningen i Västerås. Regeringen har i budgetpropositionen redovisat en planering för förbättring av högskolans lokaler, bl.a. i Västerås, som innebär ett årligt resurstillskott om 300 milj.kr. För att klara de hyresökningar m.m., som följer av den avsedda lokalförbättringen för högskolan i Eskilstuna/Västerås, behöver medel tas i anspråk från de 300 miljonerna, såvida inte annan finansiering kan åstadkommas. Jag kan inte nu ta ställning till om det är möjligt för regeringen att besluta om förhyrning av nya lokaler för utbildningen i Västerås, eftersom riksdagen ännu inte tagit ställning till lokalplaneringen. Kommunen kan naturligtvis påbörja byggnadsarbetena enligt eget bestämmande om man finner detta motiverat.

Herr talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret. Varje regering är naturligtvis fri att välja hur man vill arbeta, vilka kontakter man vill ta och hur mycket man är beredd att lyssna på andra. Men jag beklagar djupt att den nuvarande regeringen är på väg att fördärva det goda samarbetsklimat, samtalsklimat, som vi av tradition har haft i Sverige mellan regeringen och andra delar av det svenska samhället. Jag ser främst avvecklingen av näringslivsråden som ett uttryck för systemskiftet och för regeringens egen självtillräcklighet -- jag kan också uttrycka det som regeringens övermod. Synpunkter från t.ex. fackliga organisationer passar inte in i moderaternas samhällsbild, och inte ens synpunkter från den socialdemokratiska oppositionen verkar passa in i deras världsbild. Det är oroande att regeringen inte vill lyssna på andra -- mer än på Ny Demokrati, får jag väl tillägga. Att avskaffa de permanenta näringslivsråden är oklokt också av andra skäl. Som industriminister i sex år tyckte jag att det var oerhört värdefullt att få idéer, synpunkter och förslag från ledamöterna i det tekniskt-vetenskapliga rådet och de andra råden. Det var nyttigt för regeringens eget tänkande och regeringens egna förslag. Det är en god regel här i livet, Per Westerberg, att aldrig säga nej till att få information och råd. Men det kanske är så att dagens departementsledning på näringsdepartementet -- Carl Bildt antydde det i TV i söndags -- är så klok och så fullärd att man inte behöver några råd och synpunkter från andra, från folk utanför departementet. Det kanske är så att man i dag inte behöver lyssna. Näringsministern kan väl tala om hur det är.
Herr talman! I departementet värdesätter vi påtagligt ett gott samtalsklimat. Jag kan meddela Thage G Peterson att vi redan i höstas och nu i vinter har haft ett mycket stort antal kontakter, såväl med näringslivet som med ett antal fackliga centralorganisationer och fackförbund. Jag har dagligen kontakter med olika typer av forskningsråd och organisationer som uppvaktar. Jag har även för avsikt att i större fora vid speciella tillfällen ha mer breda diskussioner. Jag förbehåller mig rätten att bestämma vilka kretsar och vilka människor som bjuds in från fall till fall, beroende på vad som diskuteras och vad som är aktuellt. Jag vill därför inte binda mig vid någon form av fasta råd, som skall vara särskilda samtalspartner för departementet. Jag vågar säga att kontakterna gentemot omvärlden är utomordentligt omfattande, och vi försöker verkligen testa våra idéer och ta intryck av de tankegångar som kan komma fram.
Herr talman! Tillfälliga samtal kan aldrig ersätta de permanenta råden. Det är viktigt att samtalen förs kontinuerligt. Ledamöterna i råden vet att de skall träffas regelbundet, och de kan mellan sammanträdena samla upp idéer och förslag som sedan framförs vid mötena. Min erfarenhet är att de som företräder organisationer, myndigheter, högskolor och företag ständigt har samlat upp idéer och förslag som sedan framförts till regeringen. Därför är det inte helt korrekt när statsrådet i sitt svar säger att mötena ofta har haft karaktär av allmänt informationsutbyte. Det var ofta fråga om direkta synpunkter på regeringsförslag. Många människor blev på så sätt indragna i rådets arbete, vilket var av stort sakligt värde, eftersom man på det sättet fick fram fler synpunkter och fler som granskade. Dessutom hade detta ett stort demokratiskt värde, som enligt min uppfattning inte skall underskattas i detta sammanhang.

Herr talman! Det räcker inte med att bara säga att man har omfattande kontakter med näringslivet. Jag vill gärna veta hur det skall gå till, vilken omfattning de ''hemliga kontakterna'' skall ha. Är Per Westerberg beredd att lämna en redovisning över de informella och formella samtal och överläggningar som han som näringsminister sedan tillträdet har haft med Industriförbundet, med Svenska arbetsgivareföreningen och med andra närings och arbetsgivarorganisationer? Och är Per Westerberg på motsvarande sätt beredd att redovisa kontakterna med de fackliga organisationerna? Även dessa utgör ju i det här fallet intressanta samarbets och samtalspartner. Jag är, herr talman, ändå orolig över regeringens tilltagande ovilja att lyssna på grupper och politiska partier som så att säga inte ingår i regeringskretsen. Det skall bli intressant att få höra en kommentar från Per Westerberg på den punkten.

Herr talman! Jag ifrågasätter inte statsrådets rätt att ha alla dessa kontakter eller att själv välja den arbetsform som han tycker är bäst. Också jag hade under alla mina år som industriminister många enskilda och informella kontakter. Men det viktigaste var att jag öppet kunde redovisa de diskussioner och de kontakter vi hade inom de näringspolitiska råden. Detta kunde vi i olika sammanhang redovisa för riksdagen. Jag tror att det är en fördel i vår demokrati om så mycket som möjligt sker öppet, så att vi kan få en bredare diskussion mellan tekniker och vetenskapsmän, myndigheter och organisationer. Nu sluter Per Westerberg den här kretsen. En hel del av samtalen kommer att ske i hemliga rum på näringsdepartementet eller på regeringskansliet. Riksdagen får väl så småningom snoka reda på vilka kontakter som har förekommit. Jag tycker emellertid att det är till skada för demokratin att slå in på den väg som regeringen och Per Westerberg nu har valt.
Herr talman! Det förekommer inga ''hemliga kontakter''. Att människor kan besöka och uppvakta näringsministern eller något annat statsråd utan att behöva ange detta offentligt tillhör också den vanliga, normala demokratin. De inbjudningar och större samlingar av människor som blir aktuella är offentliga. Inbjudningarna är offentliga, och de minnesanteckningar som förs är offentliga.

Herr talman! Vi redovisar öppet det som finns, precis som man har gjort tidigare. Om mina företrädare har haft olika typer av näringspolitiska råd och sammankomster, har självfallet inbjudningarna till dessa varit offentliga. Minnesanteckningar har under min företrädares tid och under Thage G Petersons tid varit offentliga, liksom protokoll som cirkulerats och -- förutsätter jag -- varit registrerade och därmed offentliga. Samma tingens ordning gäller för de inbjudningar jag gör och de diskussioner jag för. Ingenting är hemligt mer än det som har varit hemligt tidigare, nämligen att det av förklarliga skäl finns ett anonymitetsskydd för dem som önskar uppvakta departementet men som inte önskar vara offentliga. Vi försöker ta till oss alla goda råd, men sedan finns det naturligtvis åsiktsskillnader, som kan vara klara och entydiga. Detta framgår inte minst av synen på byggandet.

Herr talman! Thage G Petersons fråga avser privatiseringen av regeringens kontakter med näringslivet, och detta är vad jag tänker svara på. Vi har samma öppenhet som tidigare, men vi har andra arbetsformer än tidigare. Vi har mycket stora kontaktytor, och vi har för avsikt att fortsätta att ha dessa, eftersom vi tycker att de är värdefulla och att de kan tillföra beslutsprocessen helt nya dimensioner och nya intryck.

Herr talman! Pierre Schori har frågat mig om jag är beredd att ta internationella initiativ till stöd för kampen mot främlingsfientlighet och rasism, och om jag i kraft av statsministerämbetet vill ge till känna regeringens inställning och avsikter i dessa frågor. Den 11 december genomfördes i denna kammare en unik manifestation till stöd för de mänskliga rättigheterna. Jag konstaterade då att det var ett lämpligt tillfälle att påminna om idéernas styrka, om att ingen tanke har betytt så mycket för civilisationens framväxt som idén om människans unika värde och respekten för livet -- en tanke som satt sin prägel inte bara på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna utan på en rad konstitutioner världen över. Samtidigt vet vi av bitter erfarenhet, inte minst från vårt eget Europa, att ord och högtidliga deklarationer fästa på papper långtifrån alltid är tillräckliga för att försvara vad vi betraktar som människans oförytterliga fri och rättigheter. Fortfarande lever merparten av världens människor i länder där människovärdet, friheten och de medborgerliga rättigheterna inte respekteras. Jag konstaterade också att vi inte heller får nonchalera de hot som finns på närmare håll och att tendenser till främlingsfientlighet och rasism kräver ökad vaksamhet från alla dem som sluter upp på frihetens sida. Interpellationen, som väcktes före riksdagens manifestation, har så till vida delvis redan fått ett svar. Regeringens hållning i denna fråga är kompromisslös och har förutom vid detta tillfälle i en rad sammanhang manifesterats av olika statsråd. Interpellanten efterlyser också en redovisning av regeringens samlade avsikter i dessa frågor. Regeringens grundläggande inställning är att arbetet för att motverka främlingsfientlighet och rasism i första hand måste handla om att se till att respekten för de mänskliga rättigheterna är förankrad på djupet i vårt samhälle. I detta arbete spelar inte minst skolan en betydelsefull roll. Regeringens uppfattning i denna del har bl.a. kommit till uttryck i de nya direktiven till läroplanskommittén, där det står följande: ''Undervisningen skall utgå från att det svenska samhället skall präglas av tolerans och öppenhet och att människor från skilda kulturer och livsåskådningar skall kunna leva sida vid sida i god samverkan.'' 12) uppmärksammas frågorna om främlingsfientlighet och rasism. Insatserna bör utformas så att arbetet stimuleras på ett brett plan och inriktas på att erhålla och sprida kunskap inom området. Invandrarministern föreslår att 10 milj.kr. avsätts till regeringens disposition för sådana insatser. Jag kan också nämna att civildepartementet i denna fråga har fått i uppdrag att ta fram informations och diskussionsmaterial som vänder sig till barn i grundskoleåldern. Regeringen kommer också att fatta beslut om att använda 5 milj.kr. ur allmänna arvsfonden till stöd för ungdomars egna initiativ i detta arbete. Dessutom har skolministern i samverkan med skolverket tagit initiativ till en sammanställning över läromedel som behandlar rasism och främlingsfientlighet, och denna har distribuerats till skolorna. Det är naturligtvis djupt oroande om främlingsfientligheten skulle få fotfäste ute på skolorna. Omfattningen av dessa stämningar skall dock inte överdrivas och bör inte bekräftas genom att framställas som om de vore allmänt spridda. Men även om de orostecken som vi ser delvis också handlar om omogna protestyttringar mot etablerade och allmänt accepterade normer i vårt samhälle, måste varje yttring av främlingsfientlighet och rasism betraktas som ett nederlag för den etiska fostran och för kunskapsförmedling som hem och skola har ansvaret för. En effektiv normbildning, som i första hand är hemmets och familjens ansvar, baseras på kunskaper och vana att pröva etiska frågor. Också värden måste kunna försvaras rationellt, i synnerhet i ett samhälle som vårt, där vi ständigt möter kravet på att tänka kritiskt och ifrågasätta etablerade sanningar. Kunskapsförmedling är därför ofta den bästa fostran. Ytterst är det genom ökad kunskap om vår egen mångfasetterade historia och kultur och genom ökad kunskap om andra människors historia och kulturmönster som vi kan skapa den tolerans och den respekt för andras integritet, frihet och rättigheter som är det enda varaktigt verksamma vaccinet mot främlingsfientliga och rasistiska tendenser. Därför är historieundervisningen en central uppgift för skolan. För den som har fått gedigna kunskaper om europeisk nittonhundratalshistoria utgör rasismen aldrig någon lockelse. Knappast heller för den som i undervisningen i samhällskunskap har bibringats respekt för de frioch rättigheter som utgör demokratins allra innersta kärna. Rasism i dag förutsätter helt enkelt en historielöshet och en okunnighet om den demokratiska rättsstatens fundament som är oacceptabel. För mig, liksom för regeringen i dess helhet, är det också självklart att använda vår förmåga att övertyga andra. Det är vår plikt som medborgare och valda att försvara de frihetens värden som det demokratiska samhällssystemet vilar på. Det är frihetsvärden som vi människor har gemensamt därför att vi är just människor. Vi politiker måste också leva som vi lär. Gärningarna får inte tala ett annat språk än orden. Insikten att det finns fri och rättigheter som ingen politisk eller annan makt har rätt förtrampa, liksom medvetenheten om att makt inte alltid är detsamma som rätt, bygger på att individens särart respekteras och att var och en av oss har rätt att vara annorlunda. Ett gott samhälle måste bygga på denna respekt för individen och kunna betrakta olikheten som en tillgång. De idéer som individens unika värde, sprungna ur en liberal frihetstradition, kristen etik och västerländsk humanism, som utgör den gemensamma grunden för regeringssamverkan mellan de fyra icke-socialistiska partierna, är således till sin innersta natur helt oförenliga med sådana kollektivistiska förvillelser som rasism och främlingsfientlighet är uttryck för. Tvärtom utgör dessa frihetens och humanismens idéer den främsta inspirationskällan för en praktisk politik som ger individen och familjen, oberoende av grupptillhörighet, större möjligheter att forma tillvaron efter sitt fria val och sin önskan att leva efter sitt eget kulturmönster, vilket det än vara månde. Men det finns också en annan aspekt på politikernas ansvar, och den handlar om att bevara toleransens och pluralismens legitimitet. Därför måste vi erkänna de problem som en generös flykting och invandringspolitik alltid kommer att medföra, ta dem på allvar, öppet diskutera dem och visa fasthet där så krävs. Det är politikernas ansvar att föra en invandrings och flyktingpolitik som åtnjuter medborgarnas förtroende. Om riksdag och regering misslyckas med detta kommer det att utgöra en grogrund för främlingsfientliga stämningar. Därför måste de som invandrar till Sverige snabbt komma i arbete och inte genom systemet stämplas som socialhjälpstagare. Det är också viktigt att genomföra en noggrann prövning av asylärendena och generellt sett vara framgångsrik i det brottsförebyggande arbetet och brottsbekämpningen för att förhindra att en växande kriminalitet uppstår i spåren av den kulturkollision som invandringen alltid innebär. I interpellationen ställs slutligen frågan om jag är beredd att ta några internationella initiativ för att förhindra att främlingsfientlighet och rasism för ytterligare spridning. Jag delar interpellantens uppfattning att samverkan om dessa idéer över gränserna är viktig. Men Sverige måste också visa omsorg om sin egen trovärdighet. Det förutsätter bl.a. att biståndet till fattiga länder i högre grad än hittills främjar en utveckling mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Nu skärper regeringen kriterierna i detta sammanhang. I den mån det finns skäl att ta nya internationella initiativ i arbetet mot rasism eller mot andra former av förtryck och diskriminering kommer detta därför att kunna ske med större trovärdighet än tidigare. Sverige tillhör Förenta nationernas mest lojala medlemmar. Andra kan räkna med oss i arbetet att realisera FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Detsamma gäller också vårt deltagande i Europarådet, liksom det kommer att gälla vårt deltagande i EG-samarbetet. Denna vår delaktighet i framväxten av ett nytt Europa ger oss också nya möjligheter att motverka de obehagliga tendenser till en växande främlingfientlighet som gör sig påminda i hela Europa och ger oss ett nytt forum, där vi kan verka för frihetens, det öppna samhällets och toleransens idéer.

Herr talman! Jag vill tacka statsministern för svaret. Mycket av det han sade var bra, men jag blev ändå inte nöjd. Jag hade väntat mig mer av medmänsklighet och inlevelseförmåga, mindre av partipolitiska slängar i ett allvarligt ämne av detta slag. Som son till en invandrare är jag också besviken. Jag ställde mina frågor, statsministern, därför att jag har saknat ett ledarskap från regeringen i dessa frågor, som bokstavligen är livsviktiga för många människor i vårt land och i världen. Jag har saknat en regeringschefs auktoritet och sakkunskap, men också engagemang och glöd för de utsatta medmänniskorna. Carl Bildt har helt enkelt haft en alltför låg profil i dessa sammanhang. I den mån han rättar till det i dag är det utmärkt. Jag vill också med mina frågor få se bilden av en handlingskraftig och upprörd regering, beredd att ta itu med den draksådd som rasism och främlingsfientlighet utgör i vårt samhälle. Jag vill gärna se statsministern som en moralisk inspiratör och ledare i en nationell medborgarkampanj mot dessa odemokratiska och inhumana företeelser. Flera av de åtgärder som statsministern redovisar är bra och kommer väl till pass. Men det är sent, och det som har gjorts menar jag inte har varit tillräckligt tydligt. Han får nog kolla med civildepartementet en gång till, ty de som verkligen jobbar dag och natt ute på fältet med att bekämpa rasismen i skolorna, jag tänker på elevorganisationen, har inte sett något material, som statsministern säger har distribuerats. Det enda de har är ett betänkande från ungdomskommittén, daterat i augusti 1991. När det gäller att gå ut i skolorna kunde den moderate partiordföranden också råda sitt ungdomsförbund att inte hålla sig utanför den riksomfattande mobilisering som nu pågår bland Sveriges ungdomar mot rasism och för kompisskap. SSU har t.ex. startat en namninsamling på detta tema efter utfallet i skolvalen. Han skulle också kunna uppmana sitt parti att skriva på det riksomfattande uppropet Sverige mot främlingsfientlighet. Jag vet att Hans Alfredson, som är kommitténs ordförande, skulle välkomna moderaternas medverkan. Enskilda moderater, som Britt Mogård, har skrivit på, och det hedrar henne. Jag skulle vilja se statsministern och hans statsråd i ett gemensamt uppträdande, där man med kraft sade att man aldrig kommer att tolerera rasism och främlingsfientlighet. Det skulle vara ett utspel som utstrålade en stark solidaritet med de drabbade, och de är många. I fjol anmäldes över 60 övergrepp och våldsdåd enbart mot flyktinganläggningar, en del med dödlig utgång. Till detta kommer trakasserier, dödsskjutningen, utförd av ''lasermannen'', hem och egendom som utsatts för mordbränder samt allt det dagliga föraktet mot människor av annat ursprung. Jag skulle vilja se statsministern och andra statsråd inte bara dyka upp på Arlanda och i S:t Petersburg, utan också på platsen för brottet mot invandrarna och flyktingarna, för att visa sin solidaritet. Människor är rädda i detta land. Rädda bara för att de talar ett annat språk eller med brytning, för att de har en annan hudfärg eller avvikande klädsel. De är rädda för att bli utsatta för förnedring och våld. Det är på sin plats med en stark deklaration från statsministerns sida, innehållande medkänsla och inlevelseförmåga i dessa utsatta människors situation, men också tacksamhet för vad de har gjort för vårt land. Av alla tidningar är det Affärsvärlden som har gjort en mycket klar genomgång av vilka fördelar, humant, kulturellt och framför allt ekonomiskt, som invandrarna innebär för vårt land. Det skulle jag gärna vilja höra stasministern säga, inte bara en gång och inte bara på begäran. Får jag säga att det är särskilt viktigt för en moderat statsminister att göra detta, ty hans parti har så att säga ett handikapp när det gäller solidaritetsfrågor. Statsministerns roll och röst behöver vi i den kollektiva kampen mot rasism och främlingsfientlighet.
Herr talman! Det finns positiva inslag i statsministerns svar, som det finns all anledning för många mäniskor med invandrarfientlig hållning och rasfördomar att lyssna till och ta åt sig av. Jag delar också statsministerns uppfattning om undervisningens stora betydelse. Det finns undersökningar som ger belägg för detta. Men det finns allvarliga brister både när det gäller omfattningen och kvaliteten av undervisningen. Jag anser att de förslag som statsministern redovisar är otillräckliga. Det behövs en förstärkning på alla utbildningsnivåer. Det gäller inte minst vidareutbildningen av lärare. Det är oftast andra ämnesområden än mänskliga rättigheter som prioriteras i vidareutbildningen. Jag anser att dessa frågor måste tas upp med ansvariga organ inom hela undervisningsväsendet. I svaret saknar jag statsministerns uttryck för en central och grundläggande idé för de mänskliga rättigheterna, nämligen den om alla människors lika värde. Det är viktigt att betona just den positiva sidan av detta. Carl Bildt talar väl om gedigna kunskaper och om historielöshet. Men hur kan han då tala om rasism och främlingsfientlighet som kollektivistiska förvillelser. De definitioner som Carl Bildt har på de här aktuella begreppen måste vara felaktiga. Rasism bygger på uppfattningen att människorna inte har lika värde, på att det finns rasöverlägsenhet. Den bygger på nedvärdering, förakt och hat mot andra människor därför att de tillhör en annan etnisk folkgrupp. Det finns några konkreta åtgärder som jag tycker är viktiga att poängtera. Den första är att det är viktigt att genomföra sådana politiska, sociala och ekonomiska förändringar i samhället att man kommer åt själva grogrunden för rasism och rasfördomar. Jag vill exempelvis peka på vikten av aktiv kamp mot ungdomsarbetslöshet och en lösning av bostadsfrågan för de stora ungdomsgrupperna. Den andra frågan gäller att jag efterlyser ett ställningstagande till det förslag som har framlagts av justitiekansler Hans Stark. Förslaget går ut på att utvidga kriminaliseringen så, att den omfattar också sådan organiserad rasism som har inslag av våld, hot och tvång. VAM, Vitt ariskt motstånd, och liknande ytterst farliga terrororganisationer måste i laga ordning bekämpas med rättsväsendets fulla styrka. Det är i det sammanhanget helt otillräckligt att lita till attitydförändringar på sikt genom upplysning och debatt. Den tredje frågan handlar om avsaknaden av en tillräckligt bra lagstiftning när det gäller arbetsmarknaden. Om en privat arbetsgivare uttryckligen vägrar anställa någon med hänvisning till hans eller hennes hudfärg, finns det ingen möjlighet till rättsliga åtgärder. Den som drabbas kan inte heller begära skadestånd. Den lag som gäller på detta område är arbetsgivarens fria anställningsrätt. Här måste lagstiftningen, som nu är föremål för utredning, skärpas så, att diskriminering blir förbjuden på hela arbetsmarknaden. Statsministern tar med rätta upp frågan om brottsligheten, även om det -- som Pierre Schori redan har framhållit -- finns svagheter i det som sägs. Det fordras en prioritering av kampen mot brott med rasistisk och främlingsfientlig bakgrund. Det vore en klar åtgärd från samhällets sida, och detta bör bli ett fjärde prioriterat område vid sidan av vålds och narkotikabrottslighet samt ekonomisk brottslighet. Det behövs en intensifierad spaning efter personer som bedriver rasistisk brottslighet. En släpphänt inställning kommer att få ödesdigra följder, vilket historiska erfarenheter visar. Till sist behövs det -- som också Pierre Schori har framhållit -- internationellt samarbete för att man skall kunna bekämpa rasismen. Det är hög tid att Europas statsministrar och statsledare tar sitt ansvar inför den mycket farliga utveckling som sker i vår världsdel. I Carl Bildts version av Europa saknar jag det starka engagemanget i denna fråga. Det är angeläget att också den får en framskjuten plats i hans utrikespolitiska förkunnelse om Europa.

Herr talman! Rasism skulle inte finnas, vare sig här i landet eller annorstädes, om FN:s universiella förklaring om mänskliga rättigheter, Europakonventionen och andra konventioner när det gäller mänskliga rättigheter verkligen var förankrade på djupet, precis som statsministern sade. Det är inte behov av nya konventioner som Sverige, Europa ocn världen behöver, utan det behövs instrument för att länder skall ratificera konventioner och efterleva dem. Frågan blir då vilka initiativ som regeringen tar i det internationella arbetet, så att inte deklarationerna stannar vid högtidliga ord fästade på ett papper. Det måste finnas mängder av initiativ som Sverige i stället för att enbart vara lojal medlem kan ta, såväl i FN, i Europarådet som i ESK. Med förundran tog jag del av det tal som Sveriges utrikesminister höll i år i FN:s generalförsamling. Hon framhöll att arbetet med mänskliga rättigheter hade haft stor framgång i Latinamerika och att det nu bara var Cuba som utgjorde en plump i protokollet. Jag håller naturligtvis med om att Cubas brott mot mänskliga rättigheter är grova, men när man talar om Latinamerika borde man också nämna minst lika grova brott såsom massmorden på indianer i Guatemala och i Peru. Vill inte regeringen, utrikesministern och statsminister Bildt bekämpa den typen av rasism och brott mot mänskliga rättigheter? En annan oroande utveckling är de undertoner och tendenser i Europa och även här i landet i fråga om inställningen till muslimer. Okunskapen om religionen som sådan är mycket stor. Man vet t.ex. inte att det finns olika inriktningar och att en muslim från Iran ändå kan vara flykting på religiös grund. Detta har många flyktingar i vårt land drabbats av. Vi måste slå vakt om religionsfriheten. FN:s rasdiskrimineringsdeklaration har ju utretts av justitiekanslern. Enligt justitiekanslerns förslag skall man inte förbjuda organisationer, utan lagstifta om att stöd eller deltagande i en organisation som använder våld, hot om våld eller förföljelse av folkgrupp kan leda till en fällande dom för rasism. Andra brott som har rasistiska inslag eller motiv skall innebära skärpta straff. Jag anser att justitiekanslerns förslag är utmärkta, och jag vill fråga statsministern om man äntligen skall vidta nödvändiga åtgärder för att FN:s rasdiskrimineringsdeklaration skall efterlevas. I många länder kan Europakonventionen om mänskliga rättigheter direkt åbeopas i domstol. Så är inte fallet i Sverige. Kommer regeringen att ta initiativ för att Europakonventionen skall kunna åberopas även i svenska domstolar? Jag håller med om att man inte skall överdriva omfattning och strömningar av främlingsfientlighet, men man får inte heller underskatta de verkliga rasisternas förmåga att rida på dessa underströmmar. Det är okunnigt, nonchalant och faktiskt också farligt att reducera det hela till omogna protestyttringar mot samhällsnormer eller att kalla det för kollektivistiska förvillelser i den meningen att det är kollektivismen som är grundorsaken. På den punkten anser jag att statsministern inte tar sitt politiska ansvar. Jag är överens med statsministern om att kunskap är det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och rasism samt att vi politiker har ett särskilt ansvar att ge korrekta upplysningar även i frågor om flyktingpolitik. Påståenden om invandrares brottsbenägenhet är ett av de argument som rasistiska organisationer ofta använder sig av i debatten. Därför bör statsministern enligt min mening ge en bild av det verkliga förhållandet när han tar upp den frågan. Av alla brott som begås är det 85 % som begås av svenska medborgare, och av de 15 % av brotten som begås av utländska medborgare är 5 % brottslingar som åker runt mellan olika länder. Av de återstånde brotten, 10 %, begås hälften av brottslingar från våra grannländer och andra europeiska länder. Statsministern borde också i detta sammanhang nämna de brott som begås av svenska medborgare mot flyktingar, såsom nedbränning av flyktingförläggningar och även mord.

Herr talman! Det är bra att man diskuterar den ökade främlingsfientligheten och inte bara i Sverige, för främlingsfientligheten breder ut sig än värre i Europa. Det är också bra att regeringen tar den här frågan på allvar, vilket har visat sig i budgetpropositionen där man har avsatt 10 milj.kr. just för att bekämpa rasismen. Det och att man verkligen tar frågan på allvar välkomnar jag. Som flera har sagt är det naturligtvis viktigt att man för upp de här frågorna på internationell nivå. För min del skulle jag vilja ta upp folkrörelsernas betydelse i Sverige. Folkrörelserna i Sverige är mycket viktiga. De har kontakter med olika folkgrupper och verkar också internationellt. Framför allt verkar de i Sverige för en opinionsbildning. Jag vill lyfta fram två kvinnor som har varit aktiva i fredsrörelsen i hela sitt liv, Ingrid Segerstedt Wiberg och Astrid Einarsson. De tog i höstas initiativ till att tända ett medmänsklighetens ljus i främlingsfientlighetens mörker. De ville att man just på FN-dagen för de mänskliga rättigheterna skulle tända ljus, bilda opinion och manifestera mot rasismen. Det blev många fina manifestationer runt om i landet. Därför är det mycket viktigt att fredsrörelsen och andra folkrörelser kan verka i dessa frågor. Det här skulle jag vilja att statsministern tar med när man diskuterar fredsrörelsen och andra folkrörelser i landet. Sedan vill jag ta upp den fråga som framför allt Hans Göran Franck berörde, nämligen terrorismen och vår syn på denna. Vi har ju svenska medborgare som är terrorister. Vid diskussionen om terroristlagstiftning har man utgått ifrån att det bara är utländska medborgare som kan vara terrorister här i Sverige. I och för sig kan det bidra till främlingsfientlighet, om man ser på utlänningar på detta sätt. Nu får vi lov att konstatera att även svenskar är terrorister. Då måste vi också se till att vi kan bevaka dessa terrorister och tänka på vad de kan göra. Det här är det väldigt viktigt att vi motarbetar.

Herr talman och ärade riksdagsledamöter! Först skulle jag vilja säga att jag håller med alla som har sagt att kampen mot rasismen skall göras till en huvudfråga. Pierre Schori och Hans Göran Franck har framfört synpunkter som jag tror att alla håller med om. Skall vi göra det här till en huvudfråga, måste vi analysera varför det blivit problem. Ett problem är att flyktingarna har fått vistas alltför lång tid i sina förläggningar utan att ges möjlighet till arbete och utan att få bostäder. Här måste vi spela med helt öppna kort och tala om för medborgarna att de flyktingar som vi tar emot skall få arbetstillstånd och bostäder så snart som möjligt, oberoende av om det är bostadsbrist och brist på arbeten. Detta måste vara en spelregel. I annat fall skapar vi de här problemen. Flödesschemat då det gäller omhändertagandet av flyktingar, dvs. invandrarverkets verksamhet, måste effektiviseras och detta måste prioriteras. Jag tycker också att det är självklart att vi skall sprida kunskap om att avsaknaden av kunskap är den största orsaken till flyktingsfientlighet och rasistiska problem. Jag tror att vi alla är överens om detta. Här rör det sig också om en metodfråga. Man kan diskutera hur man skall kunna uppnå målet.

Herr talman! Interpellanten var inte hundraprocentigt nöjd med mitt svar. Det ligger väl litet i sakens natur att man inte brukar vara nöjd med svar. Jag noterar att det i denna debatt finns en betydande enighet mellan företrädare för alla våra partier om grundvärderingar beträffande frihet, tolerans, öppenhet och mångfald, respekt för oliktänkande samt respekt för andra kulturer, traditioner och människor. I alla avgörande delar förenar detta vårt folk. Sedan måste vi alla fråga oss vad vi kan göra för att möta de tendenser som faktiskt finns. Jag tror personligen inte att rasismen som sådan, om vi använder detta ord i dess mest specifika bemärkelse, är något dominerande drag i vårt samhälle. Tack och lov: Vi lever i ett av de samhällen där rasismen är ett marginellt fenomen. Jag tror inte heller att främlingsfientlighet är någonting som vi skall associera de flesta svenska medborgare med. Men jag vet att det finns en främlingsrädsla som om vi inte är aktsamma kan slå över i en främlingsfientlighet och måhända också leda till att de ytterlighetsgrupper som försöker spela på rasistiska tongångar får det stöd och de möjligheter som de eftersträvar. Främlingsoron och främlingsrädslan är nog någonting som vi måste lära oss att leva med och ständigt bekämpa. Det ligger i mötet mellan kulturer, individer och nationer i ett alltmer öppet Europa och i en alltmer öppen värld. Vi kommer att röra oss över gränserna, och vi kommer att möta andra kulturella traditioner. Vi kommer att långt mer än hittills ha möjligheter att utnyttja andra människors, nationers och kulturers rikedom och erfarenheter vid byggandet av vårt eget framtida samhälle. Detta leder också till reaktioner och till frågetecken. Det är genom en öppen debatt och genom en etisk fostran och utveckling av oss själva, våra sinnen och våra hjärtan, som vi kan göra det möjligt för vårt samhälle att positivt utnyttja denna stora utmaning och denna stora möjlighet. I vad jag har sagt ligger också att jag kanske tror mindre på organisatoriska manifestationer för att klara problemen. Jag vill inte säga att manifestationerna saknar värde. De har sitt värde. Men det är inte alltid som de stora organisationerna når in i det mänskliga hjärtats innersta skrymslen. Det är där som rädslan eller fördomarna, eller det som vi vill nå, ytterst faktiskt finns. Det finns mycket som bör göras, men som ännu inte har gjorts. Pierre Schori och Hans Göran Franck -- vilkas engagemang vi alla sätter stort värde på, även om vi kan ha delade uppfattningar i enstaka sakfrågor -- nämnde att det material som skall tas fram i skolorna ännu inte finns. Nej, så är det. Regeringen har just givit nya direktiv. Under de få månader som regeringen har haft möjlighet har den försökt att ta initiativ för att det skall komma fram material. Jag tror inte att det finns något ännu. Frågan varför det inte har kommit fram skall möjligen hellre riktas till dem som hade ansvaret tidigare än till dem som nu har ansvaret för att ta initiativ, så att materialet faktiskt kommer fram. Pierre Schori efterlyste en hög profil från min sida. Han vill att jag skall framträda som en moralisk ledare för nationen. Jag måste säga att jag känner mig något smickrad och något ovan att hantera den typen av uppmaningar från socialdemokratins sida. Men om detta är en ärlig vilja vill jag säga att jag anser att en statsminister har en sådan skyldighet. I och för sig anser jag inte att det framför allt är med kraften av våra ämbeten, positioner eller titlar som vi övertygar människorna, inte minst dagens unga generation. Denna är tillräckligt kritisk och tillräckligt inriktad på självständigt tänkande för att inte imponeras av våra titlar och positioner. Men om individer -- riksdagsmän, statsråd, statsministrar -- som också har positioner visar det mänskliga engagemanget, inlevelsen, kan det, och här tror jag att vi är eniga, utgöra just den moraliska ledning som vi behöver i dessa frågor. Jag beklagar litet att Pierre Schori återföll till någon debatt mellan ungdomsförbund. Jag tror att ungdomsförbunden klarar debatten.

Det är för individen och för individens frihet som vår fackla alltid kommer att lysa.